Herr talman! Jag skall helt kort beröra vad finansministern här sagt. Det skall inte bli så många ord, eftersom jag måste ge mig i väg med ett tåg; herr Holmberg har varit vänlig nog att släppa mig före på talarlistan av det skälet. Finansministern framhöll att riksdagen har den primära rätten att vara den första som får reda på regeringens ställningstagande. Men vi har inte under senare år blivit bortskämda med detta som en fast praxis utan tvärtom har det ingalunda varit ovanligt att man t.ex. i socialdemokratiska partisammanhang eller annorstädes presenterat de ställningstaganden som riksdagen så småningom skulle få del av. Och just i det här fallet skulle jag vilja fråga herr Sträng: Gäller denna rätt hela riksdagen inklusive oppositionen? Herr Sträng sade vidare att riksdagens ledamöter förmodligen kommer att få lika mycket tid på sig som regeringen har haft när man skall arbeta med de olika motionerna som kommer efter påsk. Nu blir jag nästan betänksam. Jag har aldrig ifrågasatt herr Strängs förmåga att räkna, den kunnigheten har nog varit tillräcklig, men hur går det här ihop? Finansministern talade ju redan i september i de berömda talen, som jag har läst mycket noggrant och som jag i väldigt stora delar kan instämma i och till och med beundra, om exakta effekter i kronor för olika inkomstlägen. Hur är det möiligt om man inte är färdig med det skattepaket som sedan skall komma? Herr Sträng nämnde apropå utredningen att man sätter in experter frän olika områden i utredningar och sedan låter dem arbeta. För egen del var jag verkligen ingen expert när jag fick äran av herr finansministern att bli insatt i familjeskatteberedningen, men jag måste tillstå att under de fyra åren där lärde jag mig en hel del. Jag tror mig kunna säga att det icke är möjligt att ge svar på frågor om individuella effekter utan att ha helhetsbilden någorlunda klar för sig. En annan sak är att man kan putsa på denna helhetsbild efter hand som finansministern här uppenbarligen har gjort gång på gång efter det att finansplanen har lagts, men det är en annan fråga. Regeringen har alltså i denna fråga haft cirka sex månader på sig, och vi skall ha fjorton dagar plus naturligtvis den tid som vi har för behandlingen sedan motionerna är lagda, men då är ju partiernas ställningstaganden redan gjorda. Finansministern skulle säkert inte tiga still om det vore så att partierna började springa från de ståndpunkter som de presenterat i sina olika motioner. Vidare sade herr Sträng att något som inte varit föremål för någon utredning är om vi skall höja momsen och förbättra den direkta skatten och att finansministern väl skulle vara döv om han inte hade uppfattat att det fanns en betydande enighet beträffande detta tillvägagångssätt. Det är emellertid en sak att verkligen vilja använda moms pengar till att förbättra den direkta skatten men det är en helt annan sak hur vi skall använda detta stora belopp. Jag upprepar vad jag sade i mitt första inlägg att det inte är varje dag som vi har möjlighet att disponera 4 miljarder kronor för att förbättra vårt skattesystem. Det är en viktig fråga. Sedan kom finansministern in på folkpartiets inställning till den individuella beskattningen. Då sade finansministern, att där har i alla fall folkpartiet tidigare varit av den uppfattningen att man velat ha individuell beskattning. Jag vill fråga finansministern: Vad ger finanministern rätt att tala om att folkpartiet tidigare har varit av den uppfattningen att man vill ha en individuell beskattning? Det går inte att hänvisa till olika pressorgan, men det går däremot att hänvisa till vad exempelvis folkpartiledaren har uttalat i en artikel för inte så länge sedan i DN. Jag förmodar att herr Sträng i likhet med mig anser, att en partiledare är mera representativ för ett parti än vad olika organ med beteckningen för det partiet är, eller är herr Sträng beredd att för t.ex. sitt parti skriva under på allt som står på ledarplats eller i andra spalter i Aftonbladet? Vi är alltså inte tillbaka till denna uppfattning, utan vi hyser fortfarande denna uppfattning. Jag vill framhålla att vi dessutom till skillnad, tror jag, från herr Sträng har det kravet infört i vårt partiprogram. Det är alltså inte en sådan där tom punkt i partiprogrammet av typen »krav på republik», som t.ex. socialdemokraterna har och kanske andra och som man använder sig av vid vissa tillfällen, utan vi menar att det som står i partiprogrammet också är något som vi skall fullfölja. Jag är tacksam för den gratulation som finansministern gav mig till att ha kommit tillbaka till denna riktiga uppfattning, men gratulationen är helt obefogad, eftersom jag som sagt har hyst samma uppfattning hela tiden. Vår partiledare hade en debatt med statsminister Palme i första kammaren under remissdebatten, där dessa frågor var aktuella. Då framhöll herr Helén att vi står fast vid vår uppfattning. Jag gjorde det i denna kammare, men herr Sträng bevärdigade inte kammaren med sin närvaro just vid det tillfället. Fru Anér, som sitter här, är en av de många som har spikat fast denna ståndpunkt. Jag tror att det blir mycket svårt för finansministern att hitta något av frånfälle på denna punkt från auktoritativa partiföreträdare. En helt annan sak är att man vill ha mjuka övergångsregler till en sådan princip. Jag hoppas att vi är överens på den punkten, men där kan jag inte yttra mig, eftersom vi ännu inte har sett någonting av det. Sedan sade herr Sträng att det är alldeles fel att debatten har stannat. Men den går så upp emot väggarna ibland, sade finansministern. Ja, vad beror det på? Det beror ju på att det saknas faktaunderlag, vilket vi ju efterlyser. Det finns ingen benägenhet eller någon längtan att tjuvstarta en debatt. Tvärtom tror jag — så känner jag det — att man inte vill delta i en debatt, där alla inte har samma förutsättningar att föra debatten. Ty vilka uppgifter vi än kommer med från oppositionssidan, kan man ifrån motsidan säga att det inte är så här vi menar utan det är så där i stället. Det är fullständigt orimliga förutsättningar, vilket är anledningen till att vi har legat tysta. Herr finansministern sade tidigare att vi har legat så tysta i olika frågor. Sedan påstås det att vi har velat tjuvstarta en debatt. Jag tycker inte att det logiskt går ihop, men sanningen är den att man inte vill deltaga i en debatt, innan man har sådana förutsättningar rent sakligt att man kan föra den på eit objektivt sätt. Jag tycker inte att finansministern har velat medverka till att vi alla i detta land skall få möjlig het att föra en sådan debatt som hör nödvändigt hemma i en demokrati. Jag upprepar åter det som tidigare anfördes här, att det är som finansministern själv har sagt, nämligen att detta förslag är det största solidaritetsprov som svenska folket har ställts inför. Det är verkligen inte en orimlig begäran att kräva ett faktaunderlag, innan man intar en ståndpunkt i en så viktig fråga.

Herr talman! Eftersom både finansminister Sträng och fru Nettelbrandt kom in på sambeskattningen, särbeskattningen, den individuella beskattningen och familjebeskattningen vill jag ånyo understryka en sak. Detta är ett område där man inte skall spika fast ovedersägliga teser, utan ett område som är en blandning av politiska och tekniska ställningstaganden. Rent tekniskt kan särbeskattningen närma sig sambeskattningen och vice versa så långt att de i stort sett ger samma utslag för de berörda skattebetalarna. Håller man det i minnet, så tror jag att man kan avdramatisera diskussionen mer än vad som hittills skett. Här har vi inte med en trosfråga att göra, utan det gäller en praktisk fråga. Å andra sidan finns det en sak som vi i moderata samlingspartiet inte ger avkall på, nämligen att en renodlad individuell beskattning betyder att man inte tar hänsyn till försörjningsbördan på det sätt som vi önskar. Det är därför som vi inte kan acceptera en renodlad individuell beskattning. Det vore kanske lyckligare om man kunde använda en annan beteckning än dessa vedertagna uttryck. Ett förslag i den riktningen — som väl åtminstone de människor som inte bor i städerna förstår — vore att kalla beskattningen för sämjebeskattning man och hustru emellan. Sedan sade finansministern att vi i moderata samlingspartiet, eller det kan ske mest gällde folkpartiet, hade företagit ett återtåg i familjebeskattningsfrågan. Jag tycker inte att finansminister Sträng skall tala om oppositionens återtåg i det fallet, eftersom finansministern själv uppenbarligen på många punkter befinner sig i full flykt i skattefrågorna. Vidare frågade finansministern: Varför skall vi frångå den sedvanliga behandlingen av det kommande skatteförslaget? Det är mycket lätt att svara på den frågan. Det skall ske därför att finansministern icke har presenterat ett parlamentariskt utredningsunderlag för den stora skattereform och skatteomläggning som nu skall genomföras. Allmänna skatteberedningens betänkande var ett sådant underlag, utformat av intresserade parter från politiskt håll, från intresseorganisationer, från arbetsmarknadens parter och från alla direkt berörda grupperingar i samhället. Men någon sådan samlad parlamentarisk utredning har inte gjorts den här gången, och det är bakgrunden till att vi i oppositionen vill ha längre tid på oss än de 14 dagar eller tre veckor som vi får här i riksdagen för att ta ställning till förslaget. Jag tycker inte att det borde vara svårt att förstå att detta är själva bakgrunden till att vi har drivit kravet på en skattedebatt så hårt som vi gjort. Slutligen sade finansministern att han aldrig är bunden av utredningsförslag. Nej, det har vi sett — och det tycker jag hedrar finansministern! Det ger herr Sträng större frihet att ta hänsyn till de parlamentariska önskemål som finns i riksdagen. Och riksdagen har ju ändå det slutgiltiga avgörandet i sin hand när det gäller skattefrågor. Men finansministern måste väl ta hänsyn till vad han själv skriver i finansplanen. Det är på denna punkt som det uppstått åtskillig oro, bl.a. beträffande kapitalskatterna. I finansplanen framhöll ju finansministern att kapitalskatteberedningens intentioner i huvudsak skul le genomföras, och det är det uttalandet som legat till grund för oppositionens och framför allt moderata samlingspartiets frågor om hur skärpningen av förmögenhets-, arvsoch gåvoskatterna skulle utformas. Herr Hansson i Skegrie refererade en liten passus som han tyckte var mycket central i kapitalskatteberedningens förslag.

Herr talman! Jag skall gärna ge ett kort och bestämt besked på herr Holmbergs fråga. I finansplanen har jag skrivit att kapitalskatteberedningens intentioner i huvudsak kommer att genomföras. Vilka var då dessa? Jo, det gällde att minska förmögenhetsskatten för alla dem som har en förmögenhet understigande 450 000 kr. och att skärpa den för förmögenheter överstigande 450 000 kr. Skärpningen var måttlig i början men markerades givetvis starkare ju större förmögenheterna var. Ungefär samma tankegångar låg bakom arvsbeskattningen. Det förslag som framläggs kommer huvudsakligen att bygga på grundförutsättningen att det skall bli en lindring av förmögenhetsskatten vid mer normala förmögenhe ter, medan förmögenheter som är onormala medför en skärpning. Det finns ingenting i mitt uttalande i finansplanen som kan åberopas som något slags bevis för en förändrad ståndpunkt. Den 13 januari framlades budgeten och den 14 debatterade jag dessa frågor i Nationalekonomiska föreningen och fick då anledning att närmare utveckla mina synpunkter härvidlag. Jag erkände vid det tillfället att, som jag uttryckte det, min huvudvärk var just familjeföretagen, och jag och mina medarbetare skulle sätta oss ned och se efter om vi kunde hitta några lösningar som innebar en lindrigare beskattning för, som jag sade, det arbetande kapitalet. Det har sedermera gjorts kommentarer i pressen och skrivits långa artiklar om att finansministern begriper att någonting måste göras för, som han själv uttrycker det, det arbetande kapitalet. När jag för några dagar sedan i Malmö framhöll att vi tror oss ha funnit lösningen, far man omkring och talar om att Sträng springer ifrån sina ståndpunkter. Allt detta är barnsligheter. För att man skall kunna springa ifrån en ståndpunkt måste man ha intagit en egen ståndpunkt. Här har det pådyvlats mig det ställningstagande som presenterats av utredningen, och när jag sedan självständigt tar ståndpunkt presenteras detta som en flykt från min sida. Herr Holmberg fortsatte med det talet även i sitt senaste inlägg, men det är ett tal i nattmössan; jag är ledsen att behöva säga det, men så är det faktiskt. Vad sedan gäller fru Nettelbrandt skall jag gärna säga till henne — om hon finns här i närheten; i annat fall får hon läsa det i protokollet — att när regeringen kommer att lägga det slutgiltiga förslaget på riksdagens bord gäller det för hela riksdagen, för alla dess ledamöter. De underförstådda insinua tioner som låg i fru Nettelbrandts frågor skall jag inte utveckla vidare. I mitt tal i september månad angav jag huvudprinciperna men inte några exakta siffror beträffande vilka verkningar en kommande skattereform skulle få. Jag nämnde på en presskonferens vissa runda belopp, som jag trodde att man skulle kunna komma fram till, om man utgick från en mervärdeskattehöjning på 4 procent. Dessa illustrativa siffror ser ut att hålla, men några exakta summor kan icke redovisas förrän — som jag hoppas — den 13 mars, när vi lägger förslagen på riksdagens bord. Remissbehandlingen av kapitalskatteberedningens betänkande avslutades vid månadsskiftet januari—februari, «så finansministern har inte haft så förfärligt mycket tid på sig att fundera på ett ställningstagande. Herr Holmberg kommer att få i det närmaste lika mycket tid som finansministern. Nu har vi erhållit besked om att folkpartiet hör hemma bland dem som har accepterat den individuella beskattningen. Dess tystlåtenhet när man försökt chikanera finansministern för att han uttalat att han kommer att gå fram med en individuell beskattning förklaras av, säger fru Nettelbrandt, att det inte finns något material att debattera. Men i det avseendet har hon ju tagit en ståndpunkt och var angelägen att understryka det. Jag skall inte begära hjälp och jag behöver självfallet ingen hjälp av fru Nettelbrandt, men det skulle inte precis ha missprytt, om denna tystnad på folkpartisidan hade brutits av något litet tillägg från någon på den kanten litet tidigare än i dag, när Dagens Nyheter exponerar sig. Fru Nettelbrandt kommer naturligtvis att få underlaget, och då är det riktigt att föra den realistiska och meningsfyllda debatten. Märk väl, herr talman, det är inte jag som har initierat debatten här i dag, utan det är herr Holmberg och fru Nettelbrandt.
Herr talman! Jag har förstått av finansministerns tonfall att han känner sig illa berörd av anklagelserna att han har sprungit ifrån tidigare ståndpunkter eller flyktat från olika uppfattningar. Jag skall avslutningsvis gärna säga att jag inte riktar några anklagelser mot finansministern så länge jag kan iaktta att han i sina ståndpunkter närmar sig vad moderata samlingspartiet har begärt. Finansministern har gjort det nu då det gäller beskattningen av gåvor till ideella organisationer och även till politiska organisationer. På den punkten hoppas jag att så småningom också folkpartiet och centern tar lika klart avstånd från sina representanter i kapitalskatteberedningen som finansministern har gjort från sitt partis. I så fall blir det heller ingen beskattning av gåvor till politiska partier. Jag hoppas nu att finansministern i slutomgången, då propositionen presenteras, framlägger ett förslag som inte innebär der befarade skatteskärpningen för barnfamiljer där hustrun är hemarbetande.

Herr talman! Jag anser inte att det är någon reträtt om finansministern närmar sig moderata samlingspartiets ståndpunkter — det är en framryckning till ett bättre förhållande.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat statsministern, om han observerat att mellanölets införande medverkat till en påtaglig försämring av nykterhetstillståndet, speciellt bland tonåringarna, och om han är villig att snabbt ta upp frågan till behandling och förelägga riksdagen förslag till åtgärder. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Som svar på de nu ställda frågorna kan jag hänvisa till det svar som jag i november förra året lämnade på en interpellation av herr Westberg angående mellanölskonsumtionens inverkan på antalet våldsbrott. Jag framhöll då, att några omedelbara åtgärder mot speciellt mellanölet inte övervägdes utan man borde enligt min mening avvakta resultatet av alkoholpolitiska utredningens arbete. Jag har samma ståndpunkt i dag.

Herr talman! Jag vet inte om finans ministern finner denna fråga lika allvarlig som den han just har debatterat och om han är beredd att ägna denna samma intresse. Jag tvekar dock inte att framhålla att frågan om mellanölet och den ökande alkoholkonsumtionen «särskilt bland ungdomen skapar mycket stor oro. Generaldirektör Orring har slagit larm om öldrickandet inom skolan, och det är många med honom som oroas av den utveckling som äger rum. Föräldrar, lärare, politiker — alla upplever denna oro och frågar efter åtgärder. Att jag själv tillmäter frågan mycket stor betydelse framgår redan därav att jag har ställt interpellationen till statsministern, den ansvarige regeringschefen. Tyvärr har han inte velat gå i svaromål. Huruvida det beror på att han inte tillmäter frågan samma stora betydelse som jag framgår inte av handläggningen. Om det beror på bristande vilja — politik är att vilja — eller på andra skäl framgår inte heller. Allt nog, han har överlämnat interpellationen till finansministern som tydligen inte har ändrat mening sedan november förra året. Även om det besked som jag har fått tyvärr inte innehåller något nytt vill jag ändå tacka finansministern för svaret. Det var inte min mening att än en gång besvära finansministern, även om det har hänt en del på området sedan vi senast diskuterade frågan här i kammaren. Ett av skälen till min interpellation till statsministern var ju att jag inte var nöjd med det svar som jag fick i november. Vi kan enligt min mening inte sitta med armarna i kors och åse den riskfyllda utveckling som pågår. Sedan vi senast diskuterade frågan har finansministern bl.a. fungerat som telefonsvarare. Om det referat som jag har tagit del av är riktigt framhöll finansministern i det sammanhanget att han dagligen får motta många klagomål över att just mellanölet håller på att bli ungdomens konsumtion av alkohol. Och han tillade att ungdomens ölkonsumtion har stigit abnormt och att det inte är någon tvekan om att detta rent socialt medför en del olustiga företeelser. På frågan, om man också i fortsättningen skulle sanktionera reklamen, svarade finansministern att han skulle försöka ta upp en diskussion med vederbörande om att dämpa ned reklamen. Det ger mig anledning att ställa frågan om den aviserade diskussionen ägt rum och om den i så fall lett till några positiva resultat. Det skulle vara intressant att få en upplysning av finansministern om detta. När finansministern talar om en del rent socialt olustiga företeelser förefaller han mig ovanligt återhållsam. Enligt min mening är det betydligt allvarligare än så, inte sällan tragiskt. Mellanölets snabba inbrytning i allt yngre åldersgrupper har orsakat missförhållanden som blivit alltmer uppenbara inte endast för polismyndigheter, skolmyndigheter och sociala myndigheter, utan även för oroade föräldrar och för en äldre generation, som känner sig alltmer otrygg och osäker, bl.a. på allmänna platser. Jag återgav i höstas en hel rad rad tidningsrubriker som exemplifierade detta förhållande. Jag skall inte i dag upprepa dem utan nöjer mig med en enda, som jag häromdagen såg i en tidning. Den hade följande lydelse: Elever berusade på öl slog kvinnlig lärare. Vi kan nästan dagligen se rubriker av liknande art. Att mellanölet blivit en ungdomens dryck står utom allt tvivel liksom också att ungdomarna dricker mellanölet i berusningssyfte. Täta vittnesmål berättar om skadeverkningar i mellanölets spår: ungdomsfylleri, slagsmål, misshandel — ibland till döds, rattfylleri o. s. v. Enligt länsnykterhetskonsulenten i Jönköpings län har vi redan fått alkoholister på mellanöl. Och denna berusande dryck är alltså utomordentligt lättillgänglig och får säljas även till minderåriga. Den försäljs för närvarande i bortåt 20 000 affärer. Vad detta lett till vet vi i dag. Utvecklingen har blivit en helt annan än den finansministern förutsåg när han lade fram förslaget om mellanölet. Det har visat sig att hans företrädare, herr Sköld, mycket klarare insåg vad detta skulle leda till. Herr Sträng ville ge maltdryckerna bättre möjligheter att konkurrera med brännvinet, såsom han uttryckte saken. Ja, av detta har det inte blivit något alls. I stället har mellanölet medverkat till en väsentlig ökning av alkoholkonsumtionen och därmed även av missbruket, och det allra mest oroande är att alkoholkonsumtionen har trängt ned i allt lägre åldersklasser. Vi har länge talat om att alkoholfrågan är vårt allra största sociala problem. Den kommer att bli det i ännu högre grad, om utvecklingen inte kan brytas. Det finns, herr finansminister, all anledning att lyssna till de larmsignaler som kommer från olika håll, särskilt från föräldrar. Detta är en fråga som oroar större delen av svenska folket och som vi inte kan ta lätt på. Nog finns det en hel del att göra redan nu. Varför skall mellanölet vara så lättillgängligt och få köpas även av minderåriga? I våra nordiska grannländer har man en åldersgräns, och att den är behövlig även hos oss visar bl.a. den undersökning som företagits av Sveriges godtemplares ungdomsförbund. Denna undersökning visar att 15 av 18 butiker i undersökningsområdet säljer mellanöl till skolungdom under 16 år utan restriktioner. På en del håll i landet har affärsmännen gått samman och infört en åldersgräns. Det är ett lovvärt initiativ, men det är bedrövligt att lagstiftarna visar mindre ansvar än affärsmännen. Det finns anledning att fråga, om inte finansministern ändå ser allvarligt på den utveckling som vi nu kan konstate ra. Han har själv sagt att han är ansvarig för alkohollagstiftningen i vårt land. När det gäller mellanölets tillkomst och dess lättillgänglighet är han alldeles särskilt ansvarig, eftersom detta var resultat av initiativ från honom själv. Det fanns ingen utredning som t.ex. förordade försäljning av mellanöl på så lösa grunder som finansministern föreslog och riksdagsmajoriteten sedan beslutade, så jag tycker att finansministern borde känna ett alldeles speciellt ansvar i detta sammanhang. Att utvecklingen inte stämmer med finansministerns förutsägelser är helt klart dokumenterat; jag behöver inte exemplifiera. I det läget borde det vara självklart att ta upp frågan på nytt, detta så mycket mer som bevillningsutskottet vid behandlingen av propositionen 1937 i sitt betänkande nr 43 klart sade ifrån, att om inte försök med mellanölet slog väl ut, man självfallet får överväga att beträda andra vägar. Ingen kan väl säga att det slagit väl ut, eller hur finansministern? Då finns ju utskottets ord på att man självfallet får överväga att beträda andra vägar. Jag kan för min del inte förstå varför finansministern, som eljest är så villig och kvick att handla, här visar så liten handlingskraft.

Herr talman! Om jag skall svara interpellanten blir det följande: När en alkoholpolitisk utredning är tillsatt, och denna genom sina representanter här i kammaren följer dessa interpellationsoch frågedebatter, kan man inte vidta några alldeles speciella åtgärder under den tid utredningen arbetar. Utredningen lade fram ett förslag om att vi skulle släppa starkölet fritt. Jag tog upp förslaget men stoppade den fria försäljningen, därför att verkningarna icke var önskvärda. Vilken ståndpunkt utredningen har i fråga om mellanölet får vi se när utredningen fått föra sitt arbete vidare. Det är det enda svar jag kan ge herr Westberg i Ljusdal. Herr Westberg i Ljusdal ställde ytterligare en fråga, den om reklamverksamheten. Jag har fört vissa förberedande diskussioner med bryggerinäringens företrädare. Ett resultat, som jag tror mig ha funnit, är att man på senaste tiden lämnat helt annat utrymme i reklamverksamheten för det s.k. lättölet, d.v.s. de alkoholsvaga maltdryckerna. Jag tror att det är någonting på väg i det avseendet.

Herr talman! Jag vill tacka finansministern för upplysningen beträffande reklamen. Att någonting här börjat hända är ju tacknämligt. Jag hoppas bara att det med kraft fullföljs. I fråga om vad finansministern eljest sade vill jag framhålla att enligt min mening finansministern inte bör försöka komma undan ansvaret genom att kasta över det på alkoholpolitiska utredningen. Finansministern vet lika väl som jag att han har alla möjligheter att ge tilläggsdirektiv till denna utredning och begära ett omedelbart förslag beträffande mellanölet. Han har alla möjligheter att ingripa och visa den handlingskraft som han så ofta visar inom andra områden. Man borde kunna vänta att finansministern vidtog åtgärder utifrån de förutsättningar som jag här talat om. Finansministern bär ansvaret för denna reform som har visat sig verka helt annorlunda än finansministern trodde när han införde den fria försäljningen av mellanöl — jag menar givetvis föreslog, riksdagen fattade ju beslutet. Sedan finansministern sett verkningarna borde han enligt min mening vara angelägen om att ta upp frågan på nytt och snabbt vidta åtgärder för att komma till rätta med den problematik som det här är fråga om.

Herr talman! Herr Börjesson i Glömminge har frågat om jag avser att föreslå åtgärder för att åstadkomma bättre ekonomisk trygghet för det svenska fisket i Östersjön och för vårt fiske i allmänhet. Fiskerinäringen har under de senaste åren haft att kämpa med ekonomiska svårigheter i samband med att de tidigare gynnsamma fångstoch avsättningsförhållandena = försämrats. Mot denna bakgrund beslutade 1969 års riksdag på förslag av regeringen om särskilda stödåtgärder som trädde i kraft den 1 juli i fjol. För budgetåret 1969/ 70 anvisades sålunda 10 miljoner kronor i konsolideringslån och 4 miljoner kronor i rationaliseringslån. Under budgetåret får vidare för prisreglering på sydoch västkusten disponeras ytterligare 1,5 miljoner kronor och vidare får 1,2 miljoner kronor användas till avsättningsfrämjande åtgärder. Under innevarande budgetår har även priserna stabiliserats genom att importminimipriser tills vidare införts på bl.a. frysta torskfiléer. Detta har medverkat till att minimipriserna på torsk på sydkusten nyligen har kunnat höjas. Statens jordbruksnämnd har under januari i år överlagt med fiskets för handlingsdelegation och nämndens konsumentdelegation om Pprisregleringen av fisk för tiden efter den 30 juni 1970. De förslag till åtgärder som lagts fram av fiskets förhandlingsdelegation i slutomgången vid överläggningarna har nämnden vidarebefordrat till regeringen. Innebörden av förslagen är bl.a. att ytterligare medel bör disponeras för den marknadsreglerande verksamheten på fiskets område. Proposition i frågan kommer att läggas fram under riksdagens vårsession. Fiskprisutredningens förslag om bättre kreditstöd till investeringar m.m. i fisket får också prövas i detta sammanhang. Enligt min mening bör redan vidtagna åtgärder tillsammans med de åtgärder som regeringen kommer att föreslå i fråga om bl.a. marknadsregleringen möjliggöra en bättre ekonomisk trygghet för det svenska fisket.

Herr talman! Herr Blomkvist har frågat mig, om jag anser det vara till båtnad för skolans verksamhet att de fackliga organisationerna utarbetar studiematerial för skolinformation om arbetsmarknadens parter samt om jag avser medverka till en ökad positiv inställning hos berörda skolmyndigheter till Landsorganisationens skolinformatörer och deras bidrag till undervisningen om arbetsmarknaden. Undervisningen i skolan syftar bl.a. till att föra in eleverna i den omgivande verkligheten. Ett viktigt moment är därvid undervisning om arbetsmarknaden. Jag vill i detta sammanhang påpeka att enligt den nya läroplanen för grundskolan fackliga organisationer utgör ett obligatoriskt moment i samhällskunskap och praktisk yrkesorientering. I anvisningar och kommentarer för ämnet samhällskunskap i grundskolan sägs i läroplanen bl.a.: »Inom ett samhälle i snabb utveckling tränger sig ständigt nya kontroversiella frågor fram. Inte minst gäller detta näringslivets organisation och äganderättsförhållanden. Undervisningen skall i sådana frågor vara saklig och allsidig. Studiet måste därför ofta vara dokumentärt och de olika uppfattningarna skall presenteras så, att de kommer till sin rätt och blir begripliga.» Jag delar herr Blomkvists uppfattning om värdet av att skolan tillförs expertis och information från organ utanför skolan. Den nya läroplanen ger genom systemet med resurstimmar vidgade möjligheter i detta avseende. Det ankommer på skolstyrelsen och personalen i skolan att planera och leda undervisningen. Självfallet skall därvid av utbildningsmyndigheterna givna anvisningar tjäna till ledning.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Eftersom detta är myc ket positivt vill jag endast uttala en förhoppning om att den av statsrådet framförda uppfattningen i fortsättningen kommer att medverka till ett förtroendefullt och givande samarbete mellan berörda skolmyndigheter och skolinformatörer verksamma inom den fackliga rörelsen.

Herr talman! Frågan om kollektivanslutningen till politiskt parti har väl diskuterats lika länge som denna egendomliga form av medlemsanslutning förekommit, d.v.s. mig veterligt under hela detta århundrade. Den har tagits upp i motioner här i riksdagen åtskilliga gånger, och kritiken mot systemet har varit hård och enligt min uppfattning riktig. Men allt har blivit vid det gamla. För mig har det alltid varit obegripligt, något av en gåta, hur socialdemokraterna har kunnat finna kollektivanslutningen förenlig med ett demokratiskt system och framför allt hur de kunnat försvara den med sådan energi, för att inte säga frenesi. Vi har för vår del under ett par år nöjt oss med att foga en blank reservation till konstitutionsutskottets avstyrkande utlåtande, kanske med en inneboende förhoppning att socialdemokraterna själva skulle lösa frågan, så att den inte skulle behöva återkomma, men i år har vi inte nöjt oss med detta utan anknutit till ett särskilt yttrande som vi gjorde för ett par år sedan och avgivit en motiverad reservation. Vi anser inte att lagstiftning om förbud mot kollektivanslutning är en särskilt sympatisk väg att åstadkomma en ändring. En förbudslagstiftning är alltid någonting negativt. Den rimmar illa med vad som borde tillhöra de grundläggande medborgerliga frioch rättigheterna. Att av fri vilja och efter eget självständigt omdöme och beslut kunna ansluta sig till ett politiskt parti borde vara lika självklart som yttrande-, religionsoch församlingsfrihet och övriga frioch rättigheter enligt FN deklarationen och Europarådskonventionen. En sådan inställning är positiv och därför särskilt angelägen just på detta område. Förbudslagstiftning däremot är negativ. Även om denna fråga har diskuterats länge har den gång på gång erhållit förnyad aktualitet genom majoritetsbeslut vid fackföreningsmöten om kollektivanslutning till det socialdemokratiska partiet. Frågan har också fått större proportioner under de senaste åren genom bildandet av stora avdelningar och beslutsfattande av representantskap. Detta ökar de möjligheter som hittills funnits att kollektivansluta allt fler som redan tillhör annat parti och alltså inte vill vara medlemmar i socialdemokratiska partiet. När Landsorganisationens organ Aftonbladet för några år sedan i en ledare framhöll som sin mening att kollektivanslutningen borde avvecklas, hälsade vi detta som gryningen till en ny dag. Men det måste på socialdemokratiskt håll ha betraktats som ett tillfälligt snedsteg från den raka linjen eller kanske som ett olycksfall i arbetet. Sedan återgick man till den gamla ordningen. I herr Sveningssons och min reservation har vi föreslagit att de i detta ärende väckta motionerna överlämnas till grundlagberedningen för att beaktas vid beredningens överväganden om medborgerliga frioch rättigheters lagfästande i en ny författning. Vi tycker att detta är en modest begäran. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen av herr Sveningsson och mig.

Herr talman! I våra västerländska demokratier och inte minst i vårt eget land vill en solid majoritet slå vakt om den enskilde individens värde och därmed hans rätt till självständigt och fritt val av politisk åskådning och politiskt parti. Redan härav borde enligt min mening följa, att en kollektiv anslutning till ett politiskt parti principiellt måste vara oriktig. Förefintlig reservationsrätt kan inte ändra något i denna ståndpunkt. Vi tycker att det är underligt att det mäktiga socialdemokratiska partiet inte insett detta. När det gäller att motarbeta kollektivanslutning kan väl olika vägar väljas. För vår del anser vi lagstiftningsvägen vara mindre lämplig. Demokratiska partier borde kunna acceptera principen om individuell anslutning som den enda riktiga. Det är detta vi velat framhålla med vårt särskilda yttrande. Jag har med dessa ord velat understryka detsamma och ber att få yrka bifall till utskottets förslag. Frågan om anslutning till religiöst samfund har också detta år aktualiserats av herr Sjöholm. Det förhållande som avses är att barnet genom dopet tages upp i den kristna församlingen. Givetvis bär föräldrarna i första hand ansvaret för barnet tills detta uppnår myndig ålder. I och med barndopet har församlingen tillsammans med föräldrarna tagit en del av ansvaret för barnets vägledning och fostran. Den tidpunkt när den unge själv får välja ståndpunkt och livsåskådning kommer naturligtvis senare. Efter 18 års ålder kan han eller hon själv begära sitt utträde ur svenska kyrkan. För mig är sålunda aspekten i detta avseende en annan än när det gäller den tidigare berörda kollektivanslutningen till politiskt parti. För övrigt är ju förhållandet stat—kyrka fortfarande under utredning. Herr talman! Jag ber även på denna punkt att få yrka bifall till utskottets förslag, som innebär att motionen avstyrks.
Herr talman! I de likalydande motionerna I: 329 och 11: 365 har vi motionärer från moderata samlingspartiet tagit upp en lång rad argument för att den kollektiva anslutningen av perso ner till ett politiskt parti bör bringas att upphöra. Vi har påtalat att beslut om kollektivanslutning har fattats av en så liten andel som 1 å 2 procent av en fackförenings medlemstal. Informationen om fattade beslut fungerar inte heller tillfredsställande, och det medför att många som är kollektivt anslutna till SAP helt enkelt inte vet om detta. Genom att besluten ofta fattas av storavdelningens representantskap blir den enskilde medlemmen inte på samma sätt som tidigare delaktig i och omedelbart informerad om beslutet. I motionen berörs också problemet med information till invandrarna. Dessa har ofta stora språksvårigheter, och det är väl för övrigt svårt för dem att förstå vad kollektivanslutningen innebär, eftersom den är en svensk specialitet. En del invandrare kommer också från länder där det kan vara farligt att kritisera regeringspartiet. Det medför att dessa invandrare, även om de vet att de genom fackföreningsbeslut blivit kollektivt anslutna till regeringspartiet trots att de inte själva vill vara det, kanske inte vågar reservera sig eller på något sätt opponera sig eftersom de är rädda för repressalier. Kollektivanslutningen är dessutom skadlig för den fackliga verksamheten därigenom att många förväxlar kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet med medlemskapet i fackföreningen. I motionen hävdar vi vidare att det svenska systemet med kollektiv anslutning till SAP inte står i samklang med FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Det heter där i artikel 20 att ingen må tvingas att tillhöra sammanslutning. Socialdemokraterna hävdar nu att det finns reservationsrätt och att det därigenom inte skulle vara fråga om något tvång, men många upplever ändå kollektivanslutningen som ett tvång. I de fall där information om fattade beslut inte lämnas till medlem marna förekommer ett dolt tvång för dem som, om de hade varit informerade om det verkliga förhållandet, inte skulle tveka att reservera sig mot beslutet. För en annan grupp, som inte tycker om beslutet men som inte vill yppa sitt politiska hemvist eller som helt enkelt inte vill bråka, blir det ett tvång både med och utan information om besluten. Alla dessa argument finns utförligt motiverade i motionsparet. Eftersom det delvis är argument som inte tidigare tagits upp hade det väl varit på sin plats att utskottet närmare kommenterat dem och i sin tur argumenterat för eller emot. Men konstitutionsutskottet har avstyrkt motionerna med en enda mening och hänvisat till sitt ställningstagande år 1966. När man ser det knapphändiga «<utskottsutlåtandet får man en misstanke om att utskottets majoritet inte ens läst motionerna utan med en av våra kända folkunderhållare sagt: »Saliga äro de kollektivanslutna, ty de kunna se sossarna i ögonen.» Det kan finnas anledning att något beröra vad som har sagts tidigare av riksdagen i kollektivanslutningsfrågan. Vid 1934 års riksdag väcktes två motioner angående åtgärder till förhindrande av fackliga eller andra yrkesorganisationers kollektiva anslutning till visst politiskt parti. I utlåtande nr 52 år 1934 hemställde andra lagutskottet att riksdagen i anledning av motionerna måtte anhålla att Kungl. Maj:t ville låta verkställa en allsidig och förutsättningslös utredning angående fackliga eller andra yrkesorganisationers kollektiva anslutning till politiska partier samt för riksdagen framlägga de förslag vartill utredningen kunde föranleda. Utskottet uttalade bla. följande: »Att sålunda utan den enskildes uttalade samtycke inregistrera honom i ett politiskt parti synes emellertid icke stå i god överensstämmelse med den politiska självbestämningsrätt som bör tillkomma varje medborgare, Den enskil de fackföreningsmedlemmens reservationsrätt torde knappast upphäva de olägenheter som äro förbundna med den kollektiva anslutningen. En allsidig och förutsättningslös utredning i förevarande spörsmål synes därför vara av behovet påkallad.» Denna utskottets hemställan bifölls i både första och andra kammaren. Det var alltså år 1934. Riksdagens sålunda beslutade skrivelse anmäldes i statsrådet den 30 december 1946, alltså tolv år efter beslutet! Därvid beslöts att skrivelsen icke skulle föranleda någon Kungl. Maj:ts vidare åtgärd. Riksdagens beslut nonchalerades sålunda. »Efter demokratiens genombrott i vårt land har det blivit självfallet, att alla medborgare skola äga politisk självbestämmanderätt, likaväl som tidigare steg för steg tankeoch yttrandefrihet, församlingsfrihet och religionsfrihet tillförsäkrats dem. ——— Utvecklingen i främmande länder bär skrämmande vittnesbörd om huru dessa omistliga värden lätt kunna förloras, om de icke på allt sätt värnas. Det framstår då som ett självklart anspråk, att företeelser i vårt eget samhällsliv icke få lämna utrymme för anmärkningar ur demokratisk synpunkt. Med denna inställning till de allmänna demokratiska rättigheterna kan kollektiv anslutning till ett politiskt parti knappast vara förenlig. Genom den inom fackföreningsrörelsen tillämpade reservationsrätten är visserligen sörjt för att medlem av kollektivt ansluten förening kan hålla sig utanför partiet i fråga. — — — Även om anledningen till gjord reservation ej skulle efterfrågas, tvingas reservanten genom sin åtgärd tillkännagiva, att hans åsikter avvika från de av föreningens majoritet omfattade. Detta synes utskottet stötande, då skydd mot att behöva röja sitt politiska ställningstagande måste anses in gå som en fundamental beståndsdel i den personliga friheten. Härtill kommer att det ur demokratisk synpunkt måste anses betänkligt, att möjlighet föreligger för organisationer att kollektivt ansluta medlemmar till ett icke demokratiskt parti. — — — Såsom tidigare nämnts äro fackföreningarna ensamma om att ansluta sina medlemmar till politiskt parti. Det låter lätt tänka sig vilka egendomliga och ur allmän synpunkt föga önskvärda förhållanden som skulle uppstå, om de övriga organisationerna också tillämpade systemet med kollektiv anslutning till politiska partier. Av vad här anförts torde framgå, att den nuvarande möjligheten till kollektiv anslutning av en förenings medlemmar till politiskt parti icke är tillfredsställande ur demokratiska eller andra synpunkter.» Vad jag här har refererat var alltså vad första lagutskottet anförde år 1950, och utskottets hemställan bifölls av riksdagen. Riksdagen har både år 1934 och år 1950 uttalat att kollektivanslutningen är förkastlig och knappast förenlig med ett demokratiskt samhälle! Men vad beror det på att denna odemokratiska form av medlemsvärvning fortsätter trots riksdagens tidigare klara ställningstagande för ett avskaffande? Det borde ju vara självklart att ett demokratiskt parti inte försöker skaffa sig medlemmar genom tvång. I det socialdemokratiska partiprogrammet står att »socialdemokratin vill vidga människornas frihet». Dessa ord är ett hån mot det svenska folket så länge kollektivanslutningen består. Men dessa ord kanske skall läsas på samma sätt som i Orwells bok »1984» att tvång är frihet och frihet är tvång. Arbetarna bör i jämlikhetens namn ha samma rätt som alla andra grupper i samhället att var och en personligen fatta beslut om vilket parti han eller hon vill tillhöra som medlem. Arbetarna bör inte behandlas som omyndiga. Trots att denna fråga har behandlats av riksdagen flera gånger har det aldrig från dem som försvarar kollektivanslutningen klarlagts vilket positivt värde som ligger i att behålla rätten till kollektivanslutning. Det socialdemokratiska partiet är det enda parti som tar emot medlemar på detta sätt. Har då det socialdemokratiska partiet svårare att värva medlemmar på frivillig väg än vad de andra partierna har? är det i så fall ett skäl till att behålla ett system som riksdagen betecknat som oförenligt med demokratin? Herr talman! Jag har tidigare varit av den uppfattningen att vi inte skall lagstifta i den här frågan. Jag hoppades att socialdemokraterna själva skulle komma till besinning och ta initiativ till avskaffande av kollektivanslutningen. Socialdemokraterna är emellertid splittrade i den här frågan. Det finns många socialdemokrater som talar för ett avskaffande av kollektivanslutningen. Tyvärr har de som äger en klar blick för rent spel inte förmått att övertyga den förstockade majoriteten. År efter år har gått utan att något har hänt, och därför ser jag ingen annan utväg än att riksdagen ännu en gång måste begära lagstiftning mot kollektivanslutningen till SAP. Denna lagstiftning bör gälla kollektivanslutningen över huvud taget till politiska partier. Reservationen till utskottets utlåtande innebär inte ett direkt tillstyrkande av omedelbar lagstiftning, men reservanterna önskar att grundlagberedningen skall ta upp frågan, och därför kan jag yrka bifall till reservationen av herrar Sveningsson och Björkman. Men jag vill ännu en gång framhålla att det vore värdefullt om den socialdemokratiska majoritetens talesman här i kammaren kunde upplysa kammarens ledamöter om vad det ligger för positivt värde i att behålla kollektivanslutningen och att man inte bara i kraft av sin majoritet avstyrker motionerna utan motivering.
Herr talman! Jag tillhör efter vanligheten motionärerna i detta ärende och kan till att börja med instämma i de argument som har framförts här mot kollektivanslutning till politiskt parti. Dessa argument är egentligen så självklara att frågan inte skulle behöva diskuteras. I en demokrati borde ingen person kunna anslutas till ett politiskt parti utan att han själv har givit klart uttryck åt att han vill det; det är en alldeles naturlig regel. Att fordra åtgärder bara mot kollektivanslutning till politiskt parti är emellertid — också som vanligt — en halvmesyr, och halvmesyrer i principfrågor är alltid av ondo. Man måste ha en generell regel som gäller kollektivanslutning både till politiskt parti och till religiösa samfund. Det ena är lika illa som det andra, om det sker av tvång. Det enda som är fullgott från demokratisk synpunkt är att den enskilde själv ger uttryck åt sin önskan om anslutning. Jag har inte velat ha till stånd någon speciallagstiftning på detta område, utan jag menar helt enkelt att det i grundlagen skulle finnas den självklara regeln att ingen annan än den enskilde själv får bestämma i dessa ting. Vi vill inte ha något förmynderi som innebär att andra skall ansluta människor till samfund av livsåskådningskaraktär eller politiska organisationer. Det särskilda yttrande som herr Nelander står bakom innebär en mera from än realistisk förhoppning. Naturligtvis finns det ytterligt mycket i detta samhälle som vi skulle vilja ändra på frivillig väg. Det är alltid det bästa, men går inte det är lagstiftning den sista utvägen. Här har det år efter år visat sig att socialdemokraterna inte vill ändra sin inställning, trots att det — som herr Åkerlind mycket riktigt framhåller — finns ett växande motstånd även inom det socialdemokratiska partiet mot kollektivanslutningen. Hur som helst skulle det inte skämma ut vår grundlag utan tvärtom ge den ökat värde, om vi hade en demokratisk grundregel som sade att den enskilde helt självrådigt och egenmäktigt äger att bestämma i dessa ting. Herr Nelander var den ende som berörde de religiösa aspekterna. Det finns givetvis skiljaktigheter mellan dessa två huvudfrågor, men vad skulle vi säga, herr Nelander, om man plötsligt beslutade att alla barn som föds av socialdemokratiska föräldrar skulle vara socialdemokrater genom födseln? Det skulle vi nog reagera mot. Jämförelsen är — trots vissa skiljaktigheter — dock fullt relevant. Låt den enskilde få bestämma! Man skall inte behöva begära sitt utträde ur någonting som man aldrig har begärt sitt inträde i; det är en huvudregel som vi borde kunna vara eniga om. Herr talman! Det lönar sig inte mycket att ytterligare lägga ut detta ämne. Beklagligtvis blir det dock värre och värre på detta område. Det partistöd på riksplanet och på det kommunala planet, som nu genomförs på löpande band ute i kommunerna, innebär en ekonomisk kollektivanslutning av hela det svenska skattebetalande folket till vissa etablerade partier. Det är innebörden, och den är verkligen illavarslande. Detta utgör en för demokratin minst sagt äventyrlig utveckling, som jag livligt beklagar.

Herr talman! Jag har den största respekt för herr Johanssons i Trollhättan argumentering och kunskaper. När vi sitter tillsammans i grundlagberedningen — ehuru på ömse sidor om bordet — brukar vi, då vi skall inta en ståndpunkt i någon sakfråga, ganska ofta kunna komma överens. Men i denna fråga går det tydligen en djup klyfta mellan oss; vi har så diametralt motsatta uppfattningar, att vi troligen aldrig kan komma överens. Jag skall inte förneka att vi på moderat håll skärpt vår inställning i den här saken — det framhöll jag redan i mitt inledningsanförande. Vi närde ett tag en förhoppning att socialdemokraterna själva skulle klara upp den. Jag erinrade i mitt förra anförande om vad som skrevs i en ledare i Aftonbladet för några år sedan, någonting som vi betraktade som en gryning till en ny dag. Men när ingenting händer på området är det klart att vi måste skärpa vår inställning. Den här frågan är inte något man kan nonchalera. Herr Johansson säger vidare att vi ute i debatterna säger, att vi inte önskar någon lagstiftning. Jag har ju redan förklarat att vi inte vill ha en, såsom jag betraktar det, negativ lagstiftning om förbud. Det är här fråga om de grundläggande mänskliga frioch rättigheterna, en sak som grundlagberedningen på ett eller annat sätt måste komma in på när vi skall utarbeta en ny regeringsform. Vi fick i går, som herr Johansson vet, den första ganska omfattande promemorian om de grundläggande mänskliga frioch rättigheterna, och den saken skall vi börja penetrera vid grundlagberedningens sammanträde på måndag. Jag kan inte heller låta bli att till protokollet läsa in en passus ur grundlagberedningens direktiv: » Uppenbart är, att det finns vissa värden eller intressen, som bör respekteras och skyddas av samhällsmakten i dess normgivning liksom i dess utövning av andra funktioner, så långt detta av hänsyn till andra likaledes skyddsvärda samhällsintressen rimligen kan ske. Såsom exempel bland andra på intressen, som på detta sätt är förtjänta att respekteras och värnas, kan nämnas för det demokratiska samhällets funktionsförmåga så väsentliga ting som yttrandefrihet, personlig frihet, föreningsfrihet och församlingsfrihet. — — — Även on? ifrågavarande intressen alltså mycket väl kan bli behörigen tillgodosedda utan grundlagens stöd, skulle det, icke minst med tanke på tider då demokratin hotas inifrån eller utifrån, innebära en styrka, om de kunde omgärdas med grundlagens skydd.» Att dessa grundläggande mänskliga frioch rättigheter skall skrivas in i en ny grundlag måste vi väl i grundlagberedningen så småningom komma fram till. Då har man, som jag sade i mitt inledningsanförande, fått en positiv lagstiftning i stället för en negativ lagstiftning om förbud.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan säger att moderata samlingspartiet skärpt sin ståndpunkt. Av vad herr Björkman redan sagt framgår varför så har skett. Vi har väntat på att det socialdemokratiska partiet skulle komma till besinning i denna fråga. Men när så inte har varit fallet, måste vi skärpa vår ståndpunkt. Herr Johansson säger vidare, att vi med lagstiftning vill upphäva organisationernas frihet och självbestämmanderätt. Menar herr Johansson därmed att organisationer inte skall vara skyldiga att följa svensk lag? Det finns ju många andra lagar som även organisationer måste följa. | Vad skulle hända i vårt överorganiserade samhälle, om alla andra organisationer också började införa kollektivanslutning? Den frågan tog första lagutskottet upp år 1950. Många människor i vårt samhälle är anslutna inte bara till en organisation och inte bara till en facklig organisation, utan till många organisationer på skilda områden — kanske till både fem och sex olika organisationer. Vad skulle hända om alla dessa började tillämpa denna form av värvning av medlemmar till politiska partier och medlemmarna skulle behöva skriva reservationer i både tre och fyra omgångar åt olika håll för att slippa bli anslutna till det eller det politiska partiet — i den mån de alls känner till beslutet? Vi har i vår motion motiverat varför vi anser att den reservationsrätt som finns är så ihålig. Många människor känner inte till de verkliga förhållandena. Herr Johansson i Trollhättan sade att var och en känner till och är delaktig i besluten och att var och en har rätt att reservera sig. Även den frågan har vi tagit upp i motionen. Jag tycker att vad herr Johansson säger visar att han inte läst den. Besluten fattas kanske i storavdelningar av ett mycket litet antal personer och kan i många fall gälla tusentals medlemmar. Till sist vill jag ännu en gång upprepa den fråga som jag ställde två gånger i mitt första anförande: Vilket positivt värde har kollektivanslutningen?
Herr talman! Den grundläggande skillnaden mellan herr Johansson i Trollhättan och oss andra är kort sagt den att herr Johansson ser det hela från organisationernas synpunkt och att vi ser det från den enskilda människans synpunkt. Jag blev beskylld för att i mycket vara anhängare av förbud trots att jag är talesman för de liberala idéerna. Men det är ju så att frihet ofta vinnes genom förbud. Det trodde jag att en så kunnig och rejäl person som herr Johansson skulle erkänna. Lagstiftningen är ju över huvud taget ofta till för att öka friheten för många människor. På det område vi här diskuterar skulle en lagstiftning innebära ökad frihet för oerhört många människor, som skulle slippa att fösas in i ett parti utan att de visste om det, men naturligtvis minskad frihet för de partipåvar som tycker det är roligt att sopa in en förfärlig massa medlemmar i ett svep. Friheten skulle alltså bli större för väldigt många och mindre för ett litet fåtal. Jag kan ta ett annat exempel — jag vill gärna framhålla att det i övrigt saknar samband med den fråga vi nu diskuterar. När man införde förbud mot slavhandel minskades ju slavhandlarnas frihet men slavarnas blev mycket större, och de var fler. Hela det demokratiska genombrottet, herr Johansson, är till icke ringa del en funktion av en förbudslagstiftning; man har inskränkt vissas makt för att andras skulle bli större. Det tycker jag är så självklart att vi inte skulle behöva diskutera saken. Och detta ärende innehåller samma problematik: öka friheten för de många, minska den för några få.

Herr talman! Jag tror inte att herr Johansson i Trollhättan och jag kan komma varandra närmare, i varje fall inte här i kammaren — jag hoppas att vi kan komma varandra litet närmare i grundlagberedningen liksom så många gånger förut. Nu säger herr Johansson att de moderata försöker framställa det så att vi skulle söka dölja kravet på lagstiftning. Men om vi i grundlagberedningen kommer överens om att vi skall lagfästa de grundläggande mänskliga frioch rättigheterna, blir det då möjligt att hålla fast vid kollektivanslutningen? Det anser jag inte vara fallet. Jag tycker det är anmärkningsvärt att man skall reservera sig om man inte vill vara med i ett parti. Det innebär väl inget inkräktande på organisationernas frihet om människorna själva fritt får avgöra, huruvida de skall gå in i ett parti eller inte.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan ansåg att det var en insinuation av mig att säga att han inte hade läst den motion som vi har väckt. Herr Johansson ställde emellertid på ett sådant sätt frågor som besvaras i motio nen, att man fick uppfattningen att han inte hade läst den. Herr Johansson sade att vi motionärer vill reglera formerna för anslutning till organisationer. Ja, det gäller i det här fallet att reglera formen för anslutning till ett politiskt parti på sådant sätt att anslutningen sker individuellt och frivilligt utan att majoriteten beslutar att allesammans — även minoriteten — mot sin vilja skall tillhöra ett politiskt parti som de inte har mycket till övers för. Enligt herr Johanssons argumentering skulle anslutningen till det socialdemokratiska partiet kunna ske genom riksdagsbeslut, eftersom socialdemokraterna har majoritet i denna kammare och även i första kammaren. Detta vore att driva principen om majoritetsbeslut väl långt, men det är en parallell till vad som nu händer i fackföreningarna. Herr Johansson vill inte svara på frågan, vilket positivt värde kollektivanslutningen har. Om den socialdemokratiska majoriteten vill behålla kollektivanslutningen, måste man ju anse att den har ett positivt värde även för medlemmarna som blir anslutna. Jag efterlyser alltså, vilket positivt värde kollektivanslutningen har för medlemmarna. Att den har ett positivt värde för det socialdemokratiska pariet, som då kan mjölka fackföreningsrörelsen på bra mycket mer pengar än annars är klart, men vilket positivt värde har den för de enskilda medlemmarna?
Herr talman! Jag vill bara ta upp exemplet om slaveri. Jag sade mycket tydligt, att det inte har det minsta samband med den fråga vi nu diskuterar. Det var egentligen ett onödigt påpekande, eftersom ingen skulle kunna komma på en så underlig tanke. Jag anförde detta inte som en jämförelse utan som ett exempel i anslutning till herr Johanssons i Trollhättan egendomliga uppfattning, att förbud alltid skulle innebära minskad frihet. Det var ett kraftigt exempel, men ett sådant kan ibland behövas för att folk skall begripa vad man menar. Ingen kunde missförstå det exemplet. Jag kunde också anföra mängder av andra exempel. Som jag sade är det demokratiska genombrottet i stor utsträckning en funktion av en lagstiftning om förbud som drabbar enskilda makthavare för att de många människorna skall få ökad frihet. Det måste väl herr Johansson erkänna. Det talas nu allmänt om att öka jämlikheten, och jag tror att det till stor del måste ske via förbud som drabbar en del människor. Det var i det syftet jag anförde mitt exempel. Jag hoppas att jag nu har klargjort det tillräckligt tydligt.

Herr talman! Det sägs ofta att vi bor i den bästa av demokratier, och det är väl riktigt, men där finns tyvärr mörka fläckar. En av dem är det som vi håller på att tala om i dag: kollektivanslutning till politiskt parti. Jag kan för min del inte förstå att det stora socialdemokratiska partiet vill medverka till att den enskilde mot sin egen vilja skall fösas in i ett politiskt parti. Man hänvisar till reservationsrätten och godkänner därmed ett system som tvingar den enskilde att begära utträde ur ett parti till vilket han aldrig bett att få komma och aldrig önskat få komma. För mig ter det sig som en fullständigt orimlig ordning, och hur man kan vara till freds med den kan jag icke begripa. Jag har en god vän som jag sätter stort värde på, ansluten till och engagerad i folkpartiet, vice ordförande i en lokalavdelning, engagerad i kommunalpolitiken i betydande utsträckning. Han vet om att han tillhör socialdemokratiska partiet och jag vet också om det, och vi har talat om det. Jag har påmint honom om att han har reservationsrätt. Det är inte min sak, säger han. Det får de klara som har föst in mig i ett parti, som jag inte vill tillhöra. Det är de som får ta ansvaret för min dubbelanslutning. Jag har aldrig bett att få vara med och aldrig tänkt mig att behöva vara med, men jag har blivit inföst i ett parti som jag icke vill tillhöra. De som har gjort det får ta ansvaret och de får se till att det blir ändrat. Jag har ingen anledning att ingripa i något, som jag aldrig själv har medverkat till. Borde inte vi alla förstå, hur orimligt detta förhållande är? Det borde väl inte förvåna någon, att allt fler människor i detta land opponerar sig mot en sådan orimlig ordning. Jag har inget yrkande, herr talman, men jag vill vädja till socialdemokratiska partiet att ta denna fråga under förnyad omprövning och se till, om inte detta missförhållande kan rättas till.

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i vad herr Sjöholm sade i början av sitt anförande därför att det var ganska vettigt, men sedan tog tyvärr vettigheten slut rätt kvickt. Han resonerade om organisationen och individen. Det tycker jag är mycket väsentligt. Han menade att vi slår vakt om individen och socialdemokraterna om organisationen. Herr Johansson i Trollhättan tog ju också illa vid sig med anledning av att moderata samlingspartiet vill lagstifta, som han sade, mot organisationernas frihet. Man kan se det ur den synvinkeln. Man kan också se det så, att vi vill lagstifta för individens frihet. Både individ och organisation är väsentliga verkligheter, men individens frihet måste komma före organisationens. Individens «integritet måste komma före organisationens. Sedan vill jag säga till herr Sjöholm med anledning av hans aggressioner mot anslutning till religiöst samfund, att det nästan verkar, som om herr Sjöholm led av någon olycklig kärlek till religionen. Det beklagar jag i så fall. Han återkommer gång på gång till detta. är det så förskräckligt svårt att förstå, herr Sjöholm, som ändå har en intellektuellt god utrustning, att det här är skilda ting? När en vuxen människa ansluts till ett politiskt parti, är det ett oberättigat förmynderskap. Det är en vuxen människa det gäller. Men när det gäller det religiösa samfundet är det fråga om ett barn, som står under föräldrarnas förmynderskap. Det är föräldrarnas plikt att se till att detta barn hamnar i sammanhang som de finner utvecklande och välgörande, fostrande individen. Så förhåller det sig ju, när vi döper barnen i Jesu Kristi namn. Det är rätt märkligt att herr Sjöholm inte obstruerar mot andra anslutningar som borde te sig mycket obefogade från herr Sjöholms synpunkt, t.ex. att man ger sina barn sitt eget familjenamn. Är det inte häpnadsväckande skrämmande, att barn utan att tillfrågas skall behöva heta t.ex. Sjöholm för alltid ända tills de eventuellt byter namn?

Herr talman! Det gläder mig att herr Werner anser att det är en livsåskådningsfråga, om man heter Sjöholm eller något annat. Det smickrar mig i någon mån. Vi talar om livsåskådningsfrågor här, herr Werner. Om vi nu skall föra debatten på samma nivå där herr Werner förlade den, när han sade att vettigheten hos mig tog slut rätt kvickt, kan jag replikera med att den aldrig startade för herr Werner, vilket är värre. Detta är dock en principfråga, herr Werner! Vare sig anslutningen gäller en politisk sammanslutning eller ett religiöst samfund är det en principfråga. Det gäller att slå fast att den enda form av anslutning som är demokratiskt fullgod är att en person själv av Öövertygelse ansluter sig. Jag framförde till herr Nelander nyss ett exempel, och jag vill upprepa det för herr Werner. Om barn till socialdemokrater eller till medlemmar av moderata samlingspartiet direkt blev anslutna till dessa partier genom födseln skulle det vara en adekvat jämförelse.

Herr talman! Jag vill upprepa att jag anser det vara föräldrars plikt att placera barnen i de sammanhang som de anser är utvecklande och välgörande. Sedan vill jag bara göra den lilla kommentaren till herr Sjöholms uttalande, att vettigheten aldrig började i mitt anförande, att detta var mycket beklagligt, eftersom jag inledde med att instämma i herr Sjöholms yttrande.

Herr talman! I debattens början instämde jag med herr Nelander och hade därför egentligen inte tänkt yttra mig, men efter den här långa överläggningen anser jag mig något böra redogöra för min ståndpunkt. Kollektivanslutning till ett politiskt parti är ingen bra ordning, det tror jag att vi alla kan vara överens om. Den partipolitiska uppfattningen är vars och ens ensak. Det är ju socialdemokraterna som tillämpar systemet med kollektivanslutning, men vi vet att det inom det socialdemokratiska partiet, liksom även inom fackföreningsrörelsen, finns delade meningar om lämpligheten av kollektivanslutning. Egentligen är det fackföreningsrörelsen som = härvidlag spelar den primära rollen, eftersom det är den som kollektivansluter till partiet. Vi har ju varit överens om att lagstiftning inte är det bästa sättet att komma till rätta med detta problem. Moderata samlingspartiet åker väl litet grand bergoch dalbana i fråga om ståndpunkterna; i år vill man ha lagstiftning och ta in bestämmelser i grundlagen. Nu har vi emellertid fått ett statligt partistöd liksom också ett kommunalt, i varje fall möjligheter till ett sådant, och därmed kan man väl säga att den ekonomiska aspekten på kollektivanslutningen väsentligt förlorat i styrka.

I övrigt vill jag hänvisa till det särskilda yttrandet.

Herr talman! Jag skulle inte ha fortsatt den här debatten om inte herr Larsson i Luttra fem minuter i tolv eller nästan ännu senare hade beskyllt oss i moderata samlingsparitet för att åka bergoch dalbana i denna fråga. Det tycker jag inte skall få stå oemotsagt. Jag förklarade redan i mitt inledningsanförande och sedan i ett par repliker varför vi i år har avgivit en motiverad reservation. Jag instämde alltså i vad herr Johansson i Trollhättan sade, att vi har skärpt vår inställning därför att ingenting händer. Herr Larsson i Luttra är ju vice ordförande i konstitutionsutskottet, och om han hade lyssnat på vad jag sade skulle han ha uppmärksammat att jag redan har lämnat en förklaring. Då hade vi sluppit att bli beskyllda för att åka bergoch dalbana i denna fråga. Nej, herr Larsson i Luttra, vi har hela tiden haft samma uppfattning om det absurda i kollektivanslutningar.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan beklagade att vi vill begränsa friheten för organisationerna — alltså i detta fall friheten för majoriteten att förtrycka minoriteten. Det är en något egendomlig åsikt, mot bakgrund av att socialdemokrater här i kammaren både 1934 och 1950 ställde sig bakom riksdagens uttalande att kollektivanslutningen är odemokratisk. Man får väl inom det socialdemokratiska partiet försöka klara ut vad man egentligen tycker i detta fall. Sedan konstaterar jag än en gång att herr Johansson i Trollhättan varken vill eller kan tala om vad det finns för positivt värde i kollektivanslutningen. Jag har frågat om det fyra gånger, men herr Johansson i Trollhättan vill eller kan inte tala om det.

Herr talman! Man kan naturligtvis tvista om uttryck, men moderata samlingspartiet har någon gång nöjt sig med en blank reservation i denna fråga men förklarat sig vara emot lagstiftning och någon annan gång givit uttryck för sin mening på annat sätt. Det var egentligen den saken som jag här ville påpeka.

Herr talman! I mitt första anförande läste jag upp vad utskottets majoritet uttalade vid 1934 och 1950 års riksdagar. Riksdagen förklarade 1950 att kollektivanslutningen inte är förenlig med demokrati; den är alltså odemokratisk.

Herr talman! Det hör ju till de sedvanliga begivenheterna att vi varje år i denna kammare har en debatt om kollektivanslutningen. Dagens debatt kunde väl i och för sig få tona bort utan vidare inlägg, men jag har ett behov av att framhålla att de flesta av reservanterna går förbi själva kärnfrågan när det gäller kollektivanslutningen. Jag undrar om reservanterna verkligen har fattat innebörden och konsekvenserna av sitt förslag. Jag vill till herr Åkerlind, som väl fortfarande är fackföreningsman, säga att han borde ta upp denna debatt i sin fackförening. Det är där som den hör hemma, icke i riksdagen, d.v.s. på det politiska planet. Jag vill samtidigt understryka att fackföreningsrörelsen sannolikt är den mest demokratiska folkrörelse som vi har i vårt land. Varför uppmanar jag då herr Åkerlind att ta upp denna diskussion i sin fackförening? Jo, därför att det förslag som reservanterna framlägger i första hand riktar sig mot den svenska fackföreningsrörelsen. Man vill nämligen genom en lagstiftning förbjuda vissa anslutningsformer till det socialdemokratiska partiet. Jag har varit med om många beslut om kollektivanslutning, och jag vet att det är de fackliga organisationerna som på sina avdelningsmöten tar upp frågan om kollektivanslutning. Det är där besluten fattas i vanlig demokratisk ordning. När dessa beslut är fattade tillställs partiet ett utdrag härav med uppgift om att respektive avdelnings medlemmar med undantag av dem som reserverar sig vill bli medlemmar i socialdemokratiska partiet. Vill reservanterna i utskottet verkligen förbjuda socialdemokratiska partiet att effektuera beslut som har fattats inom de fackliga organisationerna i vanlig demokratisk ordning? Det är ju det som saken i grund och botten gäller. Herr Åkerlind upprepar frågan vilket positivt värde = kollektivanslutningen har. Jag är förvånad över att höra en fackföreningsman ställa denna fråga och över att en person med sådan bakgrund tydligen inte själv kommit underfund om vad det är fråga om. De flesta fackförbund i vårt land har i sina stadgar skrivit in att man på fackligt håll skall verka för ett ökat samarbete med det socialdemokratiska partiet. Detta är kanske tydligast uttryckt inom Målareförbundet och Byggnadsarbetareförbundet. Denna strävan tar sig bl.a. uttryck genom kollektivanslutning inom vissa fackföreningar men givetvis också på många andra sätt. Jag vill ta ett konkret exempel för att herr Åkerlind skall förstå något av finessen i ett ökat samarbete mellan facklig och politisk arbetarrörelse. I ATP-striden gick den fackliga och den socialdemokratiska rörelsen ut med en enad front. Det gav ökad styrka att slå tillbaka högerns och de övriga bor gerliga partiernas negativa förslag. Är det då underligt att fackföreningsrörelsen i en så typisk facklig fråga som frågan om en allmän tjänstepensionering söker stöd av och inleder ett intimt samarbete med det socialdemokratiska partiet? Det hade knappast varit möjligt att lösa frågan mot herr Åkerlinds partivänners uppfattning, om vi inte hade haft detta ökade och starkt befästa samarbete. Det är sådana saker som gör att vi ser ett positivt värde i det ökade samarbetet mellan socialdemokratin och fackföreningsrörelsen. Och jag skulle vilja säga till reservanterna: Läs arbetarrörelsens historia! Samarbetet är nämligen historiskt betingat. Jag kan inte tänka mig annat än att ni ändå vid något tillfälle har tagit del av arbetarrörelsens historia — de dokument som berättar om den största kämpande folkrörelse som vi har haft och har i detta land. Om man läser arbetarrörelsens historia, tror jag inte att man behöver ställa sig upp i Sveriges riksdag och fråga vad det ligger för positivt värde i ett ökat samarbete mellan den fackliga rörelsen och socialdemokratin. Och ni för denna debatt om tvångsanslutning samtidigt som ni tar emot betydande anslag från storindustrin, där aktieägare — kanske småsparare — har satsat pengar men inte blir tillfrågade om de har något intresse av att dessa pengar går till folkpartiets och de moderatas valrörelse. Jag skall sluta med detta och bara än en gång understryka att vad reservanterna är ute efter är en lagstiftning som riktar sig mot de fackliga organisationernas rätt att själva besluta i egna angelägenheter. Det är inte fråga om någon rörande omtanke om den enskilda fackföreningsmedlemmen, utan det är som vanligt en politisk grej som de borgerliga partierna för fram för att om möjligt komma fackföreningsrörelsen till livs.

Herr talman! Herr Nilsson i öÖster sund vill försöka få denna sak att framstå som en personlig angelägenhet bara för: mig som motionär. Han säger: Ta upp frågan i fackföreningen! Ja visst — det gör jag, och jag är beredd att göra det även i fortsättningen. :T den lilla fackförening jag tillhörde innan den gick upp i storavdelning var det socialdemokrater som tog upp frågan om att avskaffa kollektivanslutningen som vi tidigare hade inom fackföreningen. Och det är jag tacksam mot dem för — det visade att de hade sinne för vad som var rätt. Men detta gäller ju inte någon enskild person, utan det gäller alla dem inom vårt folk som är med i fackföreningar, vilka kollektivansluter medlemmar, och som alltså riskerar att deras fackförening kan ta upp sådana här frågor och fatta ett majoritetsbeslut. Det gäller alltså omtanke om de enskilda medlemmarnas rätt att själva bestämma. Jag skulle vilja fråga herr Nilsson i Östersund, om han tror att fackföreningarna sköter sitt arbete sämre om medlemmarna inte är kollektivanslutna. : Vidare har herr Nilsson i Östersund åtminstone försökt svara på frågan vad det är. för positivt värde i kollektivanslutningen. Det har herr Johansson i Trollhättan inte försökt, men herr Nilsson i Östersund försöker alltså genom att tala om samarbetet mellan det socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen. Då skulle jag vilja fråga: Anser herr Nilsson i Östersund att samarbetet blir sämre mellan det socialdemokratiska partiet och den enskilde fackföreningsmedlem som är socialdemokrat, om han ansluter sig individuellt? Jag kan inte tänka mig att så blir fallet.

Herr talman! Detta var också frågor från en fackföreningsman att svara på! Vad jag reagerar mot är att herr Åkerlind talar om fackföreningen som en tredje person. Är man medlem i en facklig organisation talar man om denna som sin egen organisation. Jag undrar var herr Åkerlind var vid de tillfällen som han åberopat då socialdemokraterna i hans fackförening lär ha gjort något övergrepp. Vilket detta övergrepp var uppfattade jag inte från min plats i bänken. Är man fackligt organiserad bör man vara med på mötena, delta i diskussionerna och i de beslut som fattas. Av denna anledning uppmanar jag herr Åkerlind att ta upp debatten om kollektivanslutning där den hör hemma, nämligen inom fackföreningen. Jag tror vidare inte att man skall gradera medlemmarna på det sätt som herr Åkerlind gör och ställa frågan: Är en enskilt ansluten medlem sämre än en kollektivansluten? Jag tror att denna frågeställning är felaktig. Inom vårt parti har i varje fall alla medlemmar samma rättigheter och samma värde oavsett anslutningsformen. Om det förhåller sig på annat sätt inom det moderata samlingspartiet får ni stå för detta själva. När jag talade om ATP-reformen, menade jag givetvis att kollektivanslutningen och det därav följande ökade samarbetet mellan fackföreningsrörelsen och socialdemokratin gav den ökade styrka som var nödvändig under ATP debatten för att kunna slå tillbaka högerns och folkpartiets angrepp mot tjänstepensioneringens införande.
Herr talman! Låt oss bara konstate ra att herr Nilssons i Östersund senaste anförande inte är något sakligt bemötande. Herr Nilsson säger att varje medlem behandlas på samma sätt inom hans parti vare sig de är anslutna på det ena eller det andra sättet. Han frågar om det är på samma sätt inom moderata samlingspartiet. Vi har inte några sådana problem inom moderata samlingspartiet, eftersom det bara finns en anslutningsform, nämligen den enskilda individuella, frivilliga anslutningsformen.

Herr talman! även om jag är medveten om att kammaren vid det här laget är trött på herr Åkerlinds s.k. debattkonst, har jag begärt ordet. Herr Åkerlind har gång efter annan ställt frågan vilket värde det ligger i att tillhöra ett politiskt parti. Den frågan är lika naiv som den talare som ställer den. Jag trodde att herr Åkerlind hade insett att det har ett värde att tillhöra ett politiskt parti. Vad gäller då debatten i fråga om kollektivanslutningen? Ja, den gäller väl skillnaden mellan att lämna bidrag till en organisation och att ha medlemskap i den. Eller har herr Åkerlind den meningen att fackföreningsrörelsen icke heller skulle få lov att lämna bidrag till det socialdemokratiska partiet? På den punkten har herr Åkerlind hittills varit synnerligen tyst, men fram med språket! Skillnaden är alltså att kollektivanslutning medför medlemskap och inflytande i organisationen. Jag kan tala om att Malmö arbetarekommun kollektivt tillhör FN-föreningen, och ABF. Varför är vi kollektivanslutna till dem? Vi kunde väl ha lämnat bidrag till dessa organisationer utan att vilja vara medlemmar i dem? Anledningen till att vi är kollektivt anslutna är givetvis att vi vill ha inflytande i dessa organisationer, att vi vill kunna delta i deras överläggningar och göra vår syn gällande. Så enkel är saken. För den enskilde medlemmen i fackföreningsrörelsen är det väl bättre, om organisationen har inflytande i partiet än om det bara lämnar anslag utan att ha något inflytande? Jag kan inte inse att här föreligger någon annan skillnad: Jag vill påstå att herr Åkerlinds resonemang närmast går ut på att fackföreningsfolket skulle få mindre inflytande i de politiska organisationerna. Till herr Westberg i Ljusdal vill jag säga, att även om han talade som en präst här i talarstolen var det en ganska förljugen historia han förde till torgs. Kan man bevisa att någon medlem tillhör något annat politiskt parti, blir han utesluten utan att själv behöva vidta några som helst åtgärder i det stycket. Läs det socialdemokratiska partiets stadgar, och herr Westberg finner att så är förhållandet. För inte det resonemanget vidare! Men herr Westberg har ju ett speciellt sätt att diskutera i dessa angelägenheter som jag inte skall uppehålla mig mera vid.

Herr talman! Jag vet inte vad herr Adamsson. anser att han talar som. Han vet emellertid mycket väl hur andra talar, och det får stå för hans räkning. När herr Adamsson gör gällande att jag har fört fram en förljugen historia tar han fel. Det förhåller sig tyvärr så som jag beskrev, herr Adamsson, och det är inget enstaka fall utan förekommer i många sammanhang. Det är detta som är så orimligt, herr Adamsson: att en människa skall behöva tillhöra ett parti där hon inte vill vara med.
Herr talman! Herr Adamsson undrar vad jag tycker om bidrag, men det är en fråga som vi inte har tagit upp i detta sammanhang. Det är något helt annat om man beslutar att man skall bidra med pengar än om man bestämmer att personer skall anslutas till en organisation. Det är två skilda frågor. Inom alla möjliga organisationer förekommer det bidrag hit och bidrag dit. Det är i och för sig diskutabelt, om — som i dessa fall — ett representantskap beslutar om bidrag, som kanske en majoritet av medlemmarna inte vill vara med om, men det är ändå en himmelsvid skillnad mot att ansluta människor till ett politiskt parti. Jag vet inte om herr Adamsson var närvarande under den tidigare delen av debatten, eftersom han påstår att jag anser att medlemskap i ett politiskt parti inte har något positivt värde. Fyra eller fem gånger har jag nämligen ställt frågan: Vad är det för positivt värde med kollektivanslutning i jämförelse med enskilt medlemskap? Det är en helt annan sak.

Herr talman! Jag kan returnera den frågan till herr Åkerlind och säga: Kan herr Åkerlind förklara vilken skillnaden skulle ha blivit för mig personligen om jag hade tillhört det socialdemokratiska partiet som enskild medlem i stället för att som nu tillhöra det som kollektivansluten via Handelsarbetareförbundet? Diskussionen gäller ju organisationsoch föreningsrätten. Herr Åkerlind vill inte bestrida att de fackliga organisationerna kan besluta om kollektiv anslutning till FN-föreningen och ABF — så har jag uppfattat vad han har sagt. Men när det gäller att de fackliga organisationerna skall kunna besluta om att de vill tillhöra ett politiskt parti vill herr Åkerlind inte längre vara med. Men det är ju förklarligt på grund av herr åÅkerlinds politiska ställningstagande. Till herr Westberg i Ljusdal vill jag säga ännu en gång att om någon offentligen gör gällande att han eller hon tillhör ett annat politiskt parti blir ve

Herr talman! Det är egentligen en mycket underlig debatt som förs. Vi talar ofta om demokrati, intressegemenskap och politisk verksamhet över huvud taget.

Den fackliga och den politiska arbetarrörelsen har alltifrån sin början haft en intressegemenskap, och det är självklart att de skall fortsätta att arbeta efter de linjerna. Jag vill erinra om att Branting 1918 talade om hur han uppfattade demokratin och arbetsformerna. Jag begärde egentligen ordet med anledning av herr Åkerlinds anförande. Efter vad jag kan förstå är han syndikalist om han står för det cirkulär som han har skickat ut och det material som har bifogats detsamma. Jag förstår att herr Åkerlind som syndikalist har den uppfattning som han gör sig till tolk för. Att herr Åkerlind som medlem tillhör den reformistiska fackföreningsrörelsen visar också hur högt det är i taket inom arbetarrörelsen. Eftersom man är så oerhört känslig skulle jag vilja fråga om en annan sak. Jag har läst reservationen och ställt mig frågan: Varför har inte herr Åkerlind eller någon annan tagit upp frågan om den s.k. borgerliga samverkan? Den innebär ju en verklig kränkning av den personliga friheten. Om någon röstar på en centerpartist kanske han i själva verket lägger sin röst på en högerman. Eller om någon röstar på en folkpartist kanske rösten tillgodoräknas en högerman. Det är ju en verklig kränkning. Hur kan man då i detta sammanhang vara så oerhört känslig? De politiska partierna förelägger valmanskåren sina program. Väljarna inbillar sig att de röstar på det och det partiet, och så väljs det en person som företräder en annan uppfattning. Jag tycker att man borde vara litet mer försiktig i dessa sammanhang. Jag skulle vilja säga speciellt till motionärerna och reservanterna: Försök erinra er den gamla sanningen, att demokrati förutsätter politisk verksamhet. Det vore farligt om man i grundlagen fick inskriven en Ööverförmyndarbefogenhet för de borgerliga gentemot arbetarrörelsen. Jag har varit med så länge att jag minns den tiden då vi saknade möjligheter att samlas till möten; vi fick inte ens träffas på landsvägskanten. Det var inte socialdemokratiskt styre den gången. Vi vill inte ha den tiden tillbaka. Sluta därför upp med detta kollektivanslutningsprat och använd i stället skurborsten och dammtrasan inom de egna partierna, innan ni fortsätter med detta spektakel i den svenska riksdagen!

Herr talman! Jag har deltagit i många debatter rörande kollektivanslutningen, både här i kammaren och på andra ställen, med herr Erlander och många andra. Eftersom detta väl är sista gången som jag har tillfälle att göra det i riksdagen, skall jag be att få göra en ganska kort deklaration. Herr Lundberg och andra ursäktar mig säkerligen om jag därvid inte tar upp deras argumentering. Jag vill emellertid först instämma i det särskilda yttrandet. Man vill i det längsta hoppas att frågan skall kunna lösas utan lagstiftning genom tilltagande insikt inom det socialdemokratiska partiet om vad som är den mest demokratiska ordningen. Herr talman! I praktiskt taget alla de debatter i denna fråga som jag deltagit i har jag ställt en fråga som jag aldrig har fått något svar på. Jag väntar inte något svar i dag heller, eftersom det re dan debatterats så länge. Jag tror att frågan är väsentlig och på sätt och vis innebär en hopsummering av debatten. Frågan lyder: Vad är det för fel på ståndpunkten att varje medborgare skall ha rätt att själv bestämma om han eller hon vill tillhöra något politiskt parti och i så fall vilket? Vad är det för fel på ståndpunkten att betrakta detta som en individuell rättighet? Jag har aldrig fått vad jag anser vara ett svar på den frågan. Jag talar inte om ekonomiskt understöd från fackliga till politiska organisationer — det är, som redan framhållits, en annan fråga.

Denna hans ståndpunkt är verkligen överraskande. Nog måste det väl innebära mera frihet om varje individ själv får bestämma om Ppartianslutning än om han genom en facklig organisation, som han bör tillhöra för att visa facklig solidaritet, föses in i ett parti. Vill han inte det, måste han i så fall reservera sig. Det har under många år i många organisationer varit så att han måste reservera sig en gång om året. På nyårsnatten åker man på nytt in i partiet och måste gå och reservera sig igen den 2 januari. Denna praxis lär ha avtagit under senare år, men den var mycket vanlig tidigare. Reservationen är en åtgärd som allmänt betraktas såsom innebärande att vederbörande inte är socialdemokrat. Systemet innebär alltså en inskränkning i rätten till politisk anonymitet. Det kan invändas att det även finns socialdemokrater som reserverar sig, varför det inte är alldeles säkert att den som reserverar sig är en icke-socialdemokrat. Nåja, men det uppkommer en mycket stark misstanke om att den som reserverar sig gör det därför att han icke är socialdemokrat och följaktligen icke vill tillhöra det socialdemokratiska partiet. Det går inte att komma ifrån att reservationsplikten för den som vill undgå att fösas in i partiet innebär en viss frihetsinskränkning, en viss inskränkning i rätten till politisk anonymitet. — Observera att antalet reservationer är ganska litet, medan däremot antalet personer som tillhör fackliga organisationer under LO men icke röstar med socialdemokraterna enligt alla opinionsundersökningar är ganska betydande. De som stöder de andra fyra partierna men inte reserverar sig måste vara många. Detta antyder att reservationen av vederbörande själv betraktas som något negativt. Man bryr sig därför inte om att gå fram med sin reservation. Man tycker skälen däremot är tungt vägande. Det blir alltså inte bara en ren formalitet. Herr talman! Det går inte heller att bestrida att avsikten med kollektivanslutningen är att fösa in ett stort antal människor i det socialdemokratiska partiet. Om detta inte vore avsikten behövde man inte ha kollektivanslutning. Med rätta uppställes det krav på facklig solidaritet, men denna fackliga solidaritet går att förena med politisk frihet utan inkräktande på rätten till politisk anonymitet, helt enkelt genom att man avstår från kollektivanslutning. Det kan därför inte bestridas att det mest demokratiska är att låta varje människa själv avgöra om han eller hon vill tillhöra ett politiskt parti och i så fall vilket. Det går — jag upprepar detta — att förena kravet på facklig solidaritet med respekt för individens politiska frihet.

Herr talman! Det var ett yttrande av herr Adamsson med anledning av herr Westbergs i Ljusdal anförande som föranledde mig att begära ordet. Herr Adamsson menade att herr Westbergs exempel var ett undantagsfall och att det inte är riktigt att man tvingas tillhöra ett parti som man inte vill tillhöra. Då vill jag anföra ett exempel från den valkrets där herr Adamsson själv under många år har varit ordförande i arbetarekommunen, nämligen från Malmö. På den lista där jag kandiderade till riksdagens andra kammare stod en person som var anställd i ett kommunalt verk i Malmö. När valrörelsen började fann han i sitt avlöningskuvert: att. han' hade fått vidkännas av drag för avgift till den socialdemokratiska partiorganisationen, d.v.s.. Malmö arbetarekommun. Han begärde då att få reda på när han hade blivit ansluten. Det visade sig att han blivit ansluten under sommaren vid ett mycket dåligt besökt möte, och han kände inte till att han skulle ha varit med där för att reservera sig. Han begärde utträde och uttryckte det på följande sätt: »Härmed anhåller jag att få utträda ur det parti som jag aldrig har gått in i.» Hans ärende valsade sedan mellan den lokala fackliga organisationen och den centrala fackliga organisationen.

Med detta har jag bara velat säga att sådana här konflikter tydligen inte är så. sällsynta som herr Adamsson vill göra gällande. Herr Westberg har alldeles rätt: erfarenheterna från upprepade tillfällen säger oss att vi har anledning att vädja till det socialdemokratiska partiet att se till att det blir en ändring i denna sak. Jag ansluter mig i detta hänseende helt till den sympatiska vädjan som herr Westberg framställde. Jag tror inte på lagstiftningsåtgärder, men jag kan inte tänka mig att det socialdemokratiska partiet kan framhärda i att behålla en orimlighet av det slag som kollektivanslutningen innebär.
Herr talman! Jag skulle kunna gå så långt att jag säger att jag skall ta tillbaka allt vad jag här har sagt när herr Löfgren visar kvittot som denne med lem har fått på att han tillhör det socialdemokratiska partiet. Vederbörande var kollektivansluten, och då betalas avgiften in kollektivt för hela avdelningen. Han har alltså aldrig fått något sådant kvitto. Jag vill också säga att samtliga i Malmö arbetarekommun som vi känner och som tillhör andra politiska partier utesluts ur vår organisation.
Jag vet inte om herr Adamssons förklaring gjorde saken bättre, att man inte ens får kvitto på att man har betalat avgift. Hade det förhållit sig så som herr Adamsson säger, hade det väl varit rimligt att vederbörande i varje fall någon gång under ett par månaders tid under valrörelsen hade fått reda på att han hade fått sin önskan om att utträda ur det socialdemokratiska partiet villfaren, men mig veterligt inträffade aldrig något sådant. Han satt på mitt kontor nästan en hel dag och försökte vid upprepade telefonsamtal få kontakt med den fackliga organisationen för att få reda på om han fick utträda ur det socialdemokratiska partiet, där han enligt sin egen uppfattning aldrig hade inträtt, men något besked lyckades vi aldrig få.
Herr talman! Det förhåller sig rent tekniskt så att de kollektivt anslutna medlemmarna får ett partimärke i sin fackföreningsbok. Det kan de hämta hos den fackliga organisationen. Hade vederbörande gjort detta, hade han också haft ett bevis för att han tillhörde det socialdemokratiska partiet.